Herr talman! Jag avser att tala litet om spelkasinon. I betänkandet behandlas detta ärende på s. 3. Där redovisas en motion av Gullan Lindblad och mig. Vi ber att riksdagen ger regeringen till känna att det behövs en lagändring som tillåter spelkasinon i Sverige. Det har funnits motioner med likadan innebörd tidigare under 80 I Danmark beslöt folketinget i fjol våras om en lagändring som innebär att det är fritt fram för etablering av spelkasinon i Danmark. Sådana har öppnats, och i dagarna öppnar ett tvärs över sundet, dvs. i närheten av Malmö och Helsingborg. I Danmark anser man inte att det är något märkvärdigt. Det är spel, och det skall givetvis finnas en statlig kontroll över verksamheten. Vi motionärer har också framhållit att verksamheten självfallet skall kontrolleras. Danskarna räknar självfallet med att detta skall öka turistströmmen och göra turisterna benägna att stanna ytterligare några dagar i Danmark. Man räknar inte minst med att svenskar skall komma till Danmark för att där idka de nöjen som spelkasinon bjuder på. I Sverige har riksdagen däremot fattat beslut om sådana skattehöjningar som bokstavligen skrämmer bort turisterna. Resultatet av turistmomsen och höjningar av skatter som bl.a. drabbar turister har kommit fram genom statistik från hotell och restaurangbranschen, turistbranschen, skidorter osv. Det är en skrämmande utveckling. Tusentals jobb går förlorade inom hotell och restaurangbranschen samt turistbranschen genom den beskattningen. Jag nämner detta som en exemplifiering på hur vi i Sverige gör precis tvärt emot vad förnuftet bjuder och vad andra länder, som i detta fall Danmark, gör. Där höjer man inte turistmomsen. Där är momsen mycket lägre än i Sverige. På s. 18 i betänkandet behagar utskottet behandla de två motioner som finns i detta ärende. Den andra har skrivits av Sten Andersson i Malmö, även han moderat. Utskottet säger att i likhet med vad som anfördes i angivna betänkande i fjol, bör den prövning som sker hos regeringen av en framställning om tillåtande av kasinon av internationell typ i Sverige inte förgripas. Därefter avvisar man våra motioner. Jag skulle vilja vända mig till socialdemokraternas och regeringens främsta företrädare i den här debatten, Ulla Berg, och fråga: Vet Ulla Berg vad den här prövningen innebär? Vad är det som sker när en prövning i regeringskansliet åberopas? Detta är mycket angelägna frågor. Det här svaret fick vi i fjol på våra motionsyrkanden. Då ringde jag till regeringskansliet stunden innan jag gick upp i debatten -- det var ont om tid då -- och fick veta att det inte hade skett någonting. Nu har riksdagens utredningstjänst på mitt uppdrag ringt till regeringskansliet och frågat departementssekreteraren Bo Netz vad det är för prövning som pågår. Svaret blev att regeringen inte har tagit ställning till frågan om det skall tillsättas en utredning om kasinoverksamhet i Sverige. Det sades ingenting om någon prövning av ärendet. Nu skall jag gå tillbaka till det som regeringen själv föranstaltade i ärendet för cirka tre år sedan.

Utredningsresultaten överlämnades till regeringen den 28 april 1989. Det är alltså i dagarna tvåårsjubileum. Vad är det som socialdemokraterna och utredningsmajoriteten här väntar på? Jag ställer frågan nu för andra gången, och jag utgår från att demokratiska principer bjuder att det ges ett svar.
Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande att samtliga dessa frågor hänskjutits till lotteriutredningen. Det har i dagarna fattats beslut om denna utredning, och den skall vara färdig mitt sitt arbete om ett år.
Herr talman! Det är tydligen olika uppgifter från regeringskansliet. Där säger man att man ännu inte har tagit ställning till frågan om kasinoverksamheten. Vad skall man nu lita på? Skall man lita på departementssekreteraren, som har svarat riksdagens utredningstjänst, som ju inte precis är vem som helst som kommer och frågar? À la bonne heure: låt oss då gå till själva sakfrågan. Skall den verkligen ingå i ännu en utredning när den redan varit föremål för två utredningar? Den s.k. punktskatteutredningen avsöndrade ett betänkande år 1974, där det föreslogs att ett antal kasinon skulle inrättas i Sverige. Därefter har det varit ännu en utredning i frågan. Hur skulle det vara om regeringspartiet bestämde sig för att följa de förslag som de mycket respektabla socialdemokraterna Gert Karlsson och Bill Fransson har lagt fram. Fråga dem vad de tycker om detta. Gör det, gärna mellan fyra väggar! Ni skall då få höra vad de tycker om partikamraternas behandling av en angelägen fråga. Under tiden utvecklas turismen i Danmark, i Norge, i Finland och på kontinenten. Men i Sverige skrämmer vi bort turisterna. Vi kan inte ens åstadkomma den lilla utredning som behövs för att reglerna skall kunna utformas och verksamheten etableras. Svenska kommuner står i kö för att starta kasinon: Gränna kommun och Landskrona kommun, som vill ha kasino på Ven, samt Stockholms och Göteborgs kommuner. I Värmland, på Gotland och på andra håll finns det också kommuner som vill starta kasinon. Under tiden som vi väntar minskar sysselsättningen ytterligare i Norrbotten, på Gotland och på många andra orter i hela Sverige, och arbetslösheten är ju ett resultat av den socialdemokratiska politiken. Är detta hela det svar som socialdemokraternas företrädare har att ge -- en hänvisning till lotteriutredningen? Med all aktning för den ledamot som jag har vänt mig till och med all aktning för andra ledamöter som fattat detta avvisande beslut vill jag säga: Det är ynkligt!

Herr talman! Jag håller med kommunikationsministern om att det här inte enbart behöver innebära en försämring. Mycket av det som Kjell Ericsson framhöll -- jag tänker då på det som han sade om att den här servicen kunde koncentreras exempelvis till en lanthandel -- är mycket positivt. Utredningen har också arbetat för en sådan utveckling. Men här gäller det människor som bor långt från en lanthandel och som många gånger inte har möjlighet att själva ta sig dit. Det gäller t.ex. äldre som inte har egen bil. Kommunikationsministern säger att försök skall göras nära tätorterna. Men jag tycker att försök skall göras också så långt från tätorterna som möjligt. Naturligtvis kan flera försök göras. Det är ju de människor som bor så långt bort från tätorter att tidningsutgivaren inte är beredd att betala posten vad det kostar att få ut tidningen som kan ha den största nyttan av en förändring enligt det här förslaget. Om det alltså är någon som har nytta av en sådan här förändring är det just dessa människor. Ines Uusmann säger att det är att tillgodose annonsörernas önskemål att, som jag gjorde, säga att människor vill ha sin tidning tidigt på dagen för att t.ex. kunna utnyttja erbjudanden. Nej, så är det inte. Det är människornas önskemål som jag talar om, inte annonsörernas. På många resor som vi i utredningen har gjort ute i vad som kan betecknas som verklig glesbygd har vi lagt märke till det. Även i min egen hemkommun finns det många exempel på att människor som har fått tidningen vid 15-tiden på eftermiddagen inte är nöjda. Människor vill ha sin tidning tidigare på dagen. Jag vet också att många människor inte dagligen får brev. Men de har sin dagliga tidning. Det är den som posten tidigare har tagit med sig till människorna, och det är den som har kommit för sent. Det är således mycket viktigt att det finns ett samarbete här, så att posten kan erbjuda tidningsdistribution. Posten har ju inte något socialt ansvar när det gäller att distribuera tidningar. Men posten skall kunna erbjuda tidningsföretagen så bra avtal att tidningarna kan komma ut tidigt på morgonen. Det blir väl ändå så, kommunikationsministern, att man har en försöksverksamhet också ute på vad som är verklig glesbygd.

Herr talman! Vi skall pröva allt vad gott är, säger kommunikationsministern. Ja, det tycker jag också. Men jag är rädd för att man kanske plockar bort det goda och i stället behåller det som är dåligt i sammanhanget. Det har funnits många exempel på detta under senare år. Människor i glesbygden är mycket bekymrade över det här försöket. Det gäller då inte minst pensionärer och småföretagare. Det är ju dessa kategorier som har haft nytta av kassaservicen under dagtid. Det är klart att det är bra om också andra som jobbar på dagtid kan få denna service. Men de som jobbar dagtid befinner sig i regel i något större samhälle, i någon tätort, och har därmed tillgång till sådan här service. Men pensionärer ute på landsbygden saknar den möjligheten. Vidare är det en trygghet för pensionärerna att postbilen kommer. Som polisman har jag många gånger varit med om att lantbrevbärare har kontaktat polisen och sagt att något kanske är galet. Lantbrevbäraren har talat om att det inte lyser, att dörren är låst, att posten ligger kvar osv. på ett visst ställe. Tack vare sådana upplysningar har polisen kunnat ta kontakt med vederbörande och hjälpa till. Det finns alltså många aspekter att beakta i samband med beslut i sådana här ärenden. Jag tror således att det är viktigt att ha kvar den sociala kontakt som det här innebär, och då inte minst i våra glesbygder. Post och teleutredningen har också sagt att servicen på landsbygden inte skall försämras. Det är viktigt att slå fast detta i det här sammanhanget. Detta med att åka ut nattetid betraktar jag enbart som en försämring. Då finns inte längre möjligheter till den kontakt som jag tidigare har talat om. Vi vill ha en heltäckande service av posten över hela vårt land. Det skall vara en samverkan med lanthandlare, taxiföretag osv. Jag menar inte att pensionärerna för den skull skall ta sig till lanthandeln för att hämta sin post. I stället menar jag att det kunde finnas en samverkan mellan lanthandeln och det enskilda taxiföretaget, som har ett dåligt underlag på landsbygden. Då kan det vara bra att leja taxichauffören för att köra ut posten. Liksom Ingrid Hasselström Nyvall är också jag för privat företagsamhet. Jag tycker att entreprenörskap skall gynnas i det här fallet. Det har gjorts försök i detta sammanhang som visar på goda resultat. Jag tycker därför att vi kunde gå vidare på den vägen. Posten får betala den här verksamheten. Jag säger inte nej till förändringar, men jag säger nej till en försämring. Det är viktigt att understryka detta. Jag är litet rädd för att den här förändringen kommer att innebära ytterligare försämringar. Själv har jag, som sagt, varit polis. Det har jag varit i många år. Som polis har jag varit med om indragningar av poliskontor. Man har lagt ned polisstationer och sagt att en viss service ändå skall vara kvar. Det har då varit fråga om öppethållande två gånger i veckan. Men öppettiderna har inte passat människorna, som alltså inte har utnyttjat den möjligheten. Efter en tid har man bestämt sig för att lägga ned denna service med hänvisning till att det är så få människor som utnyttjar den. Man har då ansett det vara mycket enklare och billigare att ta bort servicen. Jag är rädd för att det blir på precis samma sätt när det gäller posten. Ännu en gång vill jag fråga kommunikationsministern: Är det inte bättre att försöka pröva andra vägar -- med entreprenörer eller samverkan mellan olika parter på landsbygden -- för att möjliggöra att den här servicen kan finnas i fortsättningen också?

Herr talman! Ines Uusmann frågar vilka intressen som skall ha företräde. I och för sig är det en viktig fråga. Men jag tycker att det är en fråga för kunderna, och den frågan kan avgöras efter det att olika alternativ har prövats och kunderna -- postmottagarna, hushållen, i glesbygden -- har haft möjlighet att göra en bedömning. I flertalet fall där postservicen har ändrats -- ett postkontor ute i glesbygden har ersatts av en lantbrevbärarlinje -- har man gjort bedömningen att det är fråga om en försämring. I allmänhet har det varit mycket starka protester mot en sådan förändring. Jag har själv varit med om det många gånger. Men efter en tid med lantbrevbäring har man konstaterat att denna service faktiskt är väldigt bra och att den innebär en förbättring. Något av den öppna inställning som krävs i det fallet tycker jag också behövs i det här sammanhanget. Jag gör ingen värdering av försöket nu. Men jag menar att det inte är fråga om att nu söka former för att försämra. I stället är det fråga om att åstadkomma en förändring och om att samordna olika intressen, så att den här servicen blir så bra som möjligt ute i glesbygden. När det gäller tidningarna tror jag inte att det är prenumeranternas intresse av att snabb kunna ta del av annonserna som är det viktiga. Nyheter är faktiskt en färskvara. Vi upplever väl alla gårdagens tidning som inte särskilt intressant. Den vill vi läsa på morgonen, så tidigt som möjligt. Rusningen till kiosken för att få tag i aftontidningen så snart den har kommit ut vittnar ju om hur stort intresset är bland kunderna. Posten har höga ambitioner när det gäller att upprätthålla en social service. Jag kan försäkra alla debattörer här att vi har täta och nära kontakter med postens ledning för att diskutera postens verksamhet. I dessa sammanhang är den regionala och sociala servicen alltid en av huvudfrågorna. Vi skall behålla vad gott är, men vi måste pröva vad som är bäst, Kjell Ericsson. Var inte så väldigt ängslig! Avvisa inte utan att det har skett en prövning! Det är ett råd som jag vill ge. Det pågår ju försök med samverkan mellan banker och andra. Det finns en kontinuerlig strävan efter att utnyttja alla möjligheter till sambruk. I och för sig är det inte något alternativ till det försök som vi nu diskuterar, som är ett försök bland många.
Herr talman! Till Ingrid Hasselström Nyvall vill jag säga att det är viktigt att inte svartmåla verkligheten i en diskussion av den här typen. Om kunder inte får sin post förrän efter kl. 15 beror det nog på att det har varit vinterväglag eller någonting sådant. Lantbrevbärarnas arbetstider sträcker sig mellan kl. 6 och kl. 14. Posten delas ut före lunchtid. Lantbrevbärarna själva är minst lika intresserade av att se till att det hela fungerar som vi i egenskap av kunder är av att få posten på förmiddagen. Jag delar statsrådets uppfattning att kunderna, dvs. allmänheten, har blivit oerhört nöjda när man har infört lantbrevbäring, även om de har protesterat över att postkontor har lagts ned. Vad beror detta på? Jo, på att lantbrevbäraren fungerar som en social kontaktlänk med yttervärlden. Lantbrevbäraren är den som man kan tala med och ställa frågor till, inte bara om posten utan också om en hel del annat som rör Myndighetssverige. Lantbrevbärarna utgör en av de goda delarna av den offentliga sektorn och tryggheten. En sådan trygghet kan inte upprätthållas om posten delas ut mellan kl. 3 och kl. 6 på morgonen. Det är en viktig invändning i det här sammanhanget. Jag tolkar statsrådet så att den regionala och sociala servicen som lantbrevbärarna står för är viktig även i fortsättningen. Huvudinriktningen bör vara att servicen skall bevaras. Också jag kommer att fortsätta att arbeta för detta.
Herr talman! Jag fick tyvärr inte något svar från kommunikationsministern på min fråga om han var beredd att se till att dessa försök når ut också i den verkliga glesbygden. Ines Uusmann sade att jag svartmålar och att det måste bero på vinterväglag om posten inte kommer före kl. 15. Nej, så är det inte alls. Det har varit mycket vanligt förekommande, åtminstone till för ett par år sedan -- jag har inte tagit reda på hur det förhåller sig i dagsläget -- t.ex. i min hembygd. Orsaken härtill är att man vill ge lantbrevbärarna en heltidsanställning. Lantbrevbärarna skall ta en heltidstur i stället för två deltidsturer. Därför får de som bor i slutet av rundan posten så här sent. Detta är inte alls ovanligt ute på landsbygden. Jag vill deklarera att jag står helt bakom post och teleutredningens betänkande, att vi inte skall försämra servicen på landsbygden. Det som jag har sagt visar snarare ett stort intresse av att förbättra i första hand den postala servicen. De sociala ambitionerna är oerhört viktiga, men de kan upprätthållas även på andra sätt, om de inte kan rymmas inom den postala delen. Man kan t.ex. ha dagliga telefonkedjor mellan de gamla -- nästan alla har i dag telefon. Som jag betonade är det oerhört viktigt att serviceturerna blir omfattande och att de gamla känner att de får tid på sig med lantbrevbäraren minst två gånger i veckan. Det är väldigt viktigt att dessa turer företas under pensionsutbetalningsdagarna, så att de gamla kan vara förvissade om att de får sina pengar när de skall ha dem. Det är många sådana små detaljer som är betydelsefulla. Det viktigaste är ändå att det görs försök och att de utvärderas så att man inte beslutar att sätta i gång innan försöksverksamheten ens knappt är påbörjad, som regeringen tyvärr har gjort i många andra fall.
Herr talman! Kommunikationsministern sade att jag gav uttryck för en ängslan. Jag framförde glesbygdsbornas ängslan inför denna förändring. Vi har många gånger tidigare när det gäller statlig verksamhet tyvärr sett vad sådana här förändringar kan leda fram till. Man har börjat med en successiv neddragning och till sist är hela servicen borta. Det vill vi förhindra. Jag hoppas också att kommunikationsministern vill medverka till att det inte blir någon försämring. Som jag tidigare sade är jag inte emot förändring, däremot försämring. Visst vill man ha sin tidning så tidigt som möjligt. Men det är också viktigt att man får övrig post i tid och inte en dag efteråt. Detta är inte minst viktigt för de småföretag som bedriver sin verksamhet ute i glesbygden. För dem är det en oerhörd nackdel att inte kunna ha samma kontakt med lantbrevbäraren som de tidigare har haft. Det är likadant för de pensionärer som har haft möjlighet varje dag ta kontakt med lantbrevbäraren. Man skall inte underskatta den sociala biten, för den utgör en viktig del. Jag hoppas att den skall finnas kvar även i fortsättningen. Till sist: Låt oss hjälpas åt för att förbättra servicen på landsbygden och inte försämra den!
Herr talman! Bara en kort kommentar till Ingrid Hasselström Nyvall angående hennes fråga: Det är naturligtvis angeläget att detta försök bedrivs så att man får varierande erfarenheter från olika miljöer. Jag vill bara påpeka att i den mest öde glesbygden med de största avstånden bedriver inte tidningsföretagen någon egen tidningsutbärning som alternativ till postens utbärning. Någon sådan konkurrens mellan postens brevutbärning och tidningsutbärningen finns inte. Framför allt i de områden där det förekommer sådan konkurrens kan posten komplettera sin brevutbärningsverksamhet och därigenom få ett ekonomiskt tillskott. I sådana områden kan det vara intressant att få till stånd en samordning med tidningsutbärningen.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

Det är ett beslut som har fattats på postens regionalkontor i länet. Det är här ett beslut som för kommuninvånarna är fullkomligt obegripligt. Det är nämligen inte på grund av brist på ekonomisk lönsamhet som kontoren slås igen. Posten har själv gjort en utredning som pekar på att de båda kontoren är bärkraftiga. Det är inte min avsikt att här i kammaren diskutera just de här två postkontorens vara eller inte vara. Men de är för mig ett konkret exempel som förtjänar att lyfta diskussionen till ett principiellt plan. Jag utgår ifrån att posten har ett socialt ansvar, inte bara i glesbygd utan även i tätorter. I det sociala ansvaret ligger naturligtvis frågan om tillgänglighet -- att i princip alla skall kunna ta sig till sitt postkontor och använda dess tjänster. Hur ser statsrådet på frågan om tillgänglighet? Det handlar mycket om avståndet från bostaden till postkontoret. Jag ställer frågan eftersom inte alla är lika rörliga. Pensionärer och handikappade kan ha mycket svårt att utnyttja postservice om den centraliseras till ett enda kontor i en tätort. Vi har i dag ambitionen att gamla skall kunna bo kvar i sina hem så länge som möjligt. För att göra den ambitionen till en praktisk möjlighet, måste vi ju också beakta de gamlas behov av övrig samhällsservice. Det är ju inte meningen att vi skall isolera våra gamla i deras bostäder. De måste naturligtvis ha tillgång till sitt postkontor och kunna ta sig dit. Eller är tanken den att de skall använda färdtjänsten för att uträtta ett postärende? Eller är det hemtjänsten som skall använda sin dyrbara tid till att gå till posten? Vilket alternativ man än väljer fördyrar man kostnaderna för antingen den kommunala hemtjänsten eller den kommunala färdtjänsten. Hur ser statsrådet på frågan utifrån det perspektivet? Det här konkreta exemplet rymmer också en annan dimension. När det blev känt att posten tänkte stänga de två postkontoren reagerade kunderna mycket kraftigt. Man kände till att det inte var lönsamhetskrav som var orsaken till att kontoren skulle stängas -- de var ju lönsamma, det visade postens egna utredningar. Kunderna hade alltid fått god service på de båda kontoren och kunde inte förstå varför man i fortsättningen skulle behöva ta sig in till centrum för att uträtta sitt postärende. Det var inte bara pensionärer och näringslivet som reagerade, utan hela kommunen. Man skrev protestlistor och insändare, och man demonstrerade. Man gick t.o.m. i fackeltåg för sina postkontor. Närradion och lokalradion tog upp frågan. Man uppvaktade sina politiker. Man skrev brev till generaldirektören. Kommunstyrelsen protesterade. Man använde sig faktiskt av alla sina demokratiska möjligheter. Men det var utan framgång, och man kände en hopplös maktlöshet. Man hade ingen möjlighet att påverka. Det här konkreta exemplet blev också till en fråga om demokrati och inflytande, eller snarare brist på inflytande. För det fick alla klart för sig: Vi har ingen som helst möjlighet att påverka beslut inom postverket -- i varje fall inte på den nivå som det här handlar om. Jag måste fråga statsrådet: Skall det vara så? Skall man verkligen inte alls lyssna på konsumenterna, på brukarna och på kunderna? Jag vill påminna om att jag ställer frågan utifrån en principiell utgångspunkt.

Herr talman! Jag ber att få återknyta till post och teleutredningen då den är aktuell i flera propositioner. Jag har kanske inte så många synpunkter på denna fråga som på den tidigare. Men jag tackar för att Kristina Svensson har ställt denna interpellation så att spörsmålen kan tas upp till diskussion. där vi hade arbetat mycket med förhållandena på landsbygden och den rena glesbygden -- då vi hade arbetat fram en beredskap för hur dessa frågor skulle hanteras, kom posten med de stora nedläggningarna i i städerna, framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi i utredningen blev nedringda, eftersom många trodde att detta var föreslaget av utredningen. Frågor ställdes som: Hur kan man lägga ned posten på Stora Essingen eller på olika ställen i Göteborg? Där finns ju många pensionärer. Detta var inte problem som vi i utredningen hade tänkt igenom. Allt detta kom mycket oväntat. Vi blev då tvungna att själva ta ställning i frågan. Mitt ställningstagande efter att jag hade fått dessa telefonsamtal var, att om valet stod mellan försämrad service i glesbygden mot att man i städerna fick litet längre avstånd till postkontoren, skulle jag välja glesbygden. Jag tycker att det är viktigt att hela Sverige skall leva och att man har de kontakter som vi talade om tidigare. Samtidigt skulle jag vilja att posten lugnade sig litet med att göra alltför stora förändringar tills den stora omstruktureringen av verksamheten är färdig. Som statsrådet har beskrivit vet vi att kassatransaktionerna minskar. Vi vet att en hel del av tidningsdistributionen har tagits från posten, och intäkterna minskar. Nu håller nya områden på att byggas upp som skall ge nya intäkter. Man borde kunna vänta litet tills man ser vad detta ger. Framför allt ser jag positivt på försäljningen av SJ-biljetter. Det är mycket svårt att köpa SJ-biljetter på en del håll i landet. Det kan ha medverkat till att det är färre resande på SJ. Jag tror att det system SJ håller på att utarbeta med 020-telefonnummer till centrala telefoner och detta att kunden sedan kan gå till sitt postkontor och hämta biljetten är mycket värdefullt för många kontor även i städerna. Många kommuner i det här landet har bara ett postkontor. Då gäller det att göra dessa kontor så effektiva som möjligt. Tyvärr finns det postkontor där det blir förfärliga köer. Då skulle man kunna öppna företagskassor, snabbkassor och förenkla tursystemen för att inte varje postbesök skall behöva innebära en halvtimmas väntetid. Det är inte bra. När det är fråga om att dra in ett postkontor på en ort, skall man se över organisationen på det postkontor som skall få ta emot fler kunder.

Herr talman! Det är alldeles självklart att man skall utgå ifrån jämlikhet och rättvisa, men det ter sig fortfarande ganska absurt och obegripligt att kontor som är lönsamma måste läggas ned. Det har man svårt att förstå. Jag talade förut om hur man uppskattade den service som fanns på de små postkontoren, och det gjorde jag med stor glädje. Men jag tycker inte att jag har fått något riktigt svar från statsrådet på de båda frågor som jag ställde. Den ena frågan gällde kopplingen till de kostnader som uppkommer på andra håll i samhället genom att utgifter för hemtjänst ökar och genom att man kanske måste använda färdtjänst i större utsträckning för att ta sig till sitt postkontor. Den andra frågan var: Kan vi inte alls påverka sådant här? Det är detta som människor frågar mig. Jag kan inte svara dem om jag inte får något svar av statsrådet.
Herr talman! Jag kan informera om att en i postoch teleutredningen angelägen fråga var att televerket skall informera länsstyrelserna och kommunerna om sina planer, t.o.m. ända ned till sådant som att lägga ned telefonkiosker. Men motsvarande krav skrev vi faktiskt inte in när det gällde posten, och det var kanske en miss. Man bedömde nog att posten arbetade så nära kommunerna och så tätt intill brukarna, som Kristina Svensson kallade dem, att man där kunde påverka mer. Jag medger efter att ha hört Kristina Svensson att vi kanske skulle ha haft med en motsvarande passus beträffande posten. Kanske hade det då gått att påverka något mer.
Herr talman! Kristina Svensson kommer tillbaka till frågan om det rimliga eller orimliga i att lägga ned lönsamma postkontor. Jag kan inte bedöma det fall som hon refererar. Jag konstaterar bara att man när det gäller postkontorsnätet totalt sett inom postverket känner sig vara i en kris, i den meningen att man har många olönsamma kontor. Totalt sett går det här dåligt ihop. Om man skall klara lönsamheten måste man strukturera om. För att få en totalt sett så effektiv verksamhet som möjligt måste man dels samverka med andra och stärka underlaget för så många postkontor som möjligt, dels göra vissa begränsningar i antalet postkontor. Detta måste göras utifrån en helhetssyn, där man tar hänsyn till spridningen av postkontoren och närheten till dem. Detta måste också, som jag sade tidigare, i någon mån göras i ett jämlikhetsperspektiv. På de två konkreta frågorna vill jag svara följande. Beträffande kostnaderna för hemtjänst/färdtjänst är det klart att för den som är bunden till hemmet på det sättet att han eller hon är i behov av färdtjänst och hemtjänst för basala servicefunktioner måste den servicen träda in, men det kan ju inte belasta postens ekonomi. Därvidlag har vi ju en ansvarsfördelning. Den andra frågan var: Kan man inte påverka sådant här? Jo visst kan man det, jag tror mig trots allt kunna säga att posten i allmänhet har varit öppen för kontakter med sina kunder och lyssnar och diskuterar. Jag kan inte uttala mig om varje enskilt fall, men många gånger har man, som jag sade tidigare, hållit an, lugnat sig och avstått från att göra förändringar, med hänsyn till de opinioner som har väckts. Men det kan ju inte vara så att man i varje fall där man möter en opinion avstår från att göra förändringar. Då skulle man aldrig få göra någon förändring.
Herr talman! Självfallet begär jag inte att statsrådet skall uttala sig om ett enskilt fall. Det sade jag också ganska tydligt i mitt första anförande. På samma sätt är det ju otänkbart att kostnader för färdtjänst och hemtjänst skall ligga på posten. Men man kan ju undvika det om man har en service med korta avstånd i tätorterna, så att äldre kan ta sig till sitt postkontor, som man har vant sig vid att göra. I tillväxtpropositionen aviseras något som jag med intresse ser fram emot. Det framhålls där: ''En fördjupad analys av kostnaderna för postverkets regionalpolitiska och sociala åtaganden bör genomföras.'' Jag hoppas att det kommer att ge svar på en del av de här frågorna.

Herr talman! Fru statsråd! Allt vad statsrådet här säger om det framtida skyddet låter mycket bra, men frågan gällde faktiskt vad man kan göra i dag för att undanröja det nära förestående utrotningshotet mot vissa arter. Det gäller i det här fallet 25 arter, och det är inte så litet. Särskilt gäller det sådana utrotningshotade arter som direkt bör skyddas enligt Bern-konventionen. För en stund sedan var det en del ungdomar uppe på läktaren, och jag gladde mig åt det. Jag tänkte att jag skulle rikta mig också till dem, men nu har de försvunnit. Jag tror att det var ungdomar ungefär på mellanstadiet, och de förstår mycket av diskussionen om att det som är sällsynt måste skyddas och att det är ett värde i sig. När man sedan växer upp förstår man det naturligtvis fortfarande, men med hänsyn till de ekonomiska realiteterna, som vi kallar det, pressar man undan den känslan. Men är det verkligen realiteter? Varje gång som vi ändrar något när det gäller något så viktigt som utrotningshotade arter vet vi inte riktigt vilken kugge vi rör vid i det maskineri som angår oss alla. Den 22 april är Jordens dag. Det är en dag som firas mycket litet i Sverige, men däremot väldigt mycket i världen i övrigt. Jag hoppas att den dagen skall bli en viktigare dag för oss alla. När det gäller de utrotningshotade arterna har vi ju en enorm kunskap, och vi har satt in mycket stora resurser för att skaffa oss denna kunskap. Det har getts ut vackra böcker och broschyrer, och massor av människor har kartlagt dessa arter. Vi behöver egentligen inte mer kunskap. Med det ökade skydd som Birgitta Dahl utlovade ser det ut att bli litet bättre. Men man undrar: Varför skall det här behöva hända i dag? Det beror naturligtvis på den ensidiga ekonomiska syn som vi har haft. Därför gläder jag mig mycket -- och många andra med mig -- åt att den gröna BNP-beräkningen har vunnit gehör i viss mån, att man skall börja undersöka den. Det kommer kanske att förbättra situationen. En annan egendomlig sak är att det är mycket lätt att engagera sig när det gäller regnskogsskövlingen därför att dessa områden ligger så långt bort. Vi behöver inte ta ansvar för denna skövling, och det är så lätt att hjälpa till i det här fallet. I går hittade jag i Svenska Dagbladet, på en näringslivssida, en liten artikel som jag tyckte kunde ge bakgrund till den här frågan. Det hänvisas där bl.a. till Ragnar Gerholm, som ju verkligen hör till de människor som är viktiga för samhällsbesluten. Jag har träffat honom många gånger, och han brukar alltid komplimentera miljöpartiet för vår syn på de flesta problem. Det gäller egentligen allting, säger han, utom vår syn på kärnkraften. Men eftersom det nu inte är fråga om den, kan jag tala om vad han säger enligt ett citat i den här artikeln: ''Det är människans värderingar som avgör om miljön blir bättre eller sämre. Och därför är det meningslöst att ställa frågan om vad naturen tål. Naturen tål precis vad som helst. Den meningsfulla frågan är den om vilka förändringar av vår omvärld som människan tål.'' Det är ju fullkomligt vansinnigt att säga en sådan sak -- då har man inte satt sig in det minsta i de ekologiska skeendena, eller vad som verkligen är värdefullt. Det är en fruktansvärt materialistisk syn som här kommer fram. I denna artikel talar man också på ett litet hånfullt sätt om att SNF, Naturskyddsföreningen, utmärks av storebrorsattityd. Artikelförfattaren talar om den växande naturskyddsbyråkratin, för att nedvärdera den väldiga folkrörelse som Naturskyddsföreningen egentligen är. Han talar också om att miljö är någonting som betyder mittpunkt, och att människan står vid sidan om och betraktar den. Han försöker alltså nedvärdera hela begreppet miljö. Så länge vi har den här grundsynen kommer världen att bli fattigare och fattigare. Till Birgitta Dahl vill jag i alla fall säga att jag tycker att det här jobbet som hon gör är fantastiskt fint. Och jag vet att hon förstår väldigt mycket av detta. Men det gäller att se till att alla, framför allt statens egna vårdare av naturvärlden, verkligen följer Bernkonventionen och arbetar för att de jämförelsevis små naturskogar som vi har kvar får det skydd som de behöver.

Herr talman! Den här interpellationen avser ju delvis domänverket, men den går också över den gränsen och talar om Bern-konventionen, urskogar och den här typen av bevarandefrågor i allmänhet. Nu vill jag kommentera en begränsad men mycket betydelsefull del av interpellationssvaret. Miljöministern säger att: ''mycket stora insatser har gjorts under senare år. En betydande del av de värdefullaste urskogsområdena har skyddats genom naturreservat.'' De synpunkterna och svaret i övrigt kan möjligen, för den som inte är så insatt i frågeställningarna, ge sken av handlingskraft -- och att allt är bra som det är. Men den reella utvecklingen är ju den att miljöministern påbörjat en stor reträtt när det gäller skyddet av urskogar och av skyddsvärda områden. Om vi ser tillbaka, finner vi att det har träffats en paketuppgörelse inom naturvårdsverket om förvärv av 26 områden, som skall kosta 172 milj.kr. Dessa förvärv är bara delvis betalda. Nästan hela det anslag som miljöministern har tagit upp för nästa år tas nu i anspråk för att betala det som är kvar. Naturvårdsverket har i samråd med regeringen förankrat avtal för 215 milj.kr. När det gäller Färnebofjärden har naturvårdsverket lyckats träffa ett avtal för att skydda detta för naturvården oundgängliga område. I fråga om det område som interpellationen egentligen gäller vill ju lokala intressen bevara området. Miljöministern har -- och det ger jag henne en eloge för -- med högra handen sagt att de områdena skall bevaras. Men med vänstra handen ställer miljöministern inga resurser till förfogande för detta. Bland de vackra orden, herr talman, finns det inget om att miljöministern har sänkt ambitionerna och föreslår anslagssänkningar. Jag tycker att detta behöver komma fram för att vi skall få balans i en sådan här debatt. Jag kan förstå att det kan vara svårt att få utökade resurser när ekonomin har gått i baklås. Men här är det fråga om en mycket stor reträtt. Jag vill då fråga om det i ett svar om ansvaret kring Bernkonventionen är rimligt -- och jag skulle t.o.m. vilja säga hederligt -- att undanhålla den här informationen. Herr talman! Vi skall ju uppträda hövligt i debatten här i kammaren, och det gör vi. Men i detta sammanhang skulle jag nästan vilja säga att om miljöministern inte fullföljer de här kontrakten som är tecknade, så är det fråga om ett miljöpolitiskt svek. Färnebofjärden är ett av de områden som det är viktigast att bevara -- och när det gäller att få det skydd som interpellationen efterfrågar. Skall de här uppgörelserna tas tillbaka? Skall bolagen få rätt att avverka? Det är mycket angeläget att få svar på de frågorna.

Herr talman! Lars Ernestam tog som vanligt till starka ord. Jag tänker inte använda ord som svek, eller göra en antydan om ohederlighet. Men jag tänker tala om fakta om vad som har hänt med naturvården, för jag tror att vi alla tre är överens om att mer behöver göras än vad som har gjorts i historisk tid. Före 1976 skedde en kontinuerlig uppbyggnad -- och anslagsökning. Antalet naturreservat och nationalparker ökade mycket markant. Under åren 1976--1982 låg uppbyggnaden fullständigt stilla; det skedde ingenting. Därefter har det skett en mycket betydelsefull ökning av resurserna och skärpning av lagstiftningen och dess tillämpning. För två år sedan lyckades vi att mer än fördubbla anslagen för inköp av naturreservat, främst urskog. Det var ett femårsprogram med anslag på 100 milj.kr. om året. Till det skall läggas att vi har infört ett anslag för skydd av hotade arter, ett anslag som inte tillkom på den tiden när bl.a. Lars Ernestams parti satt i regeringsställning. Vi har i år lyckats höja anslaget för vård av naturreservat. Vi slutför restaureringen av Hornborgasjön på ett ur naturvårdssynpunkt bättre sätt än enligt de ursprungliga planerna, och tillför 48 milj.kr. i detta syfte. I samband med omställningen av jordbruket tillför vi under tre år 550 milj.kr. för landskapsvård. Även det är i det här sammanhanget betydelsefullt. Jag skall inte gå in på alla de skärpningar lagstiftningen som också sker. Jag vill bara betona att detta nu händer. Det är riktigt att vi i år tillfälligt minskar anslaget med 20 milj.kr. av sammanlagt 500 milj.kr. enbart för inköp. Det skulle ha varit roligare att slippa göra det. Det kan jag gott erkänna, men det var det beting som vi fick i besparingsprogrammet i höstas. Så ligger det till. Naturvårdsverket har på ett mycket bra sätt arbetat med att säkerställa urskogar. Det har naturligtvis skett under förutsättning att man har haft resurser till förfogande. De avtal som man har arbetat för att få till stånd har fallit ut litet snabbare än vad man hade räknat med. Därför finns det nu problem som vi skall göra vårt bästa för att lösa. Men de står och faller inte med just dessa 20 miljoner. Det är inte så. Naturligtvis skall vi försöka lösa de här problemen, men jag tycker faktiskt att regeringen förtjänar ett erkännande -- och inte anfall och tal om svek -- för de insatser som vi har gjort under de senaste åren. Och vi kommer att fortsätta att göra insatser för att förstärka naturvårdsintressena. Det behövs att vi nu i sista stund slår vakt om de ursprungliga naturtyperna och skogarna här i Sverige. Det är mycket viktigt. Det gäller även de utrotningshotade arterna. Vi har också gått på naturvårdens linje mot exploateringsintressena när det gäller ett stort antal fall som gäller besvärsärenden om markavvattning och liknande. Vi har lagt fast en ny praxis. Vi arbetar internationellt för detta, t.ex. inför 1992 års globala konferens om miljö och utveckling. Ett av de prioriterade områden som Sverige där arbetar för är att vi skall få en konvention till skydd för den biologiska mångfalden. Vi försöker påverka andra regeringar. Jag var så sent som i förra veckan i Canada för att föra allvarliga samtal med Canadas regering om den skövling av skogarna som sker där. Det var en mycket skakande upplevelse att flyga helikopter över de områden där det sker jättelika totalavverkningar. Det var också talande att se skillnaden mellan urskog och nyuppväxt och nyplanterad ensartad skog. Den har inte den karaktär som urskogen har. Till sist vill jag säga till Anna Horn af Rantzien att också jag läste Tor Ragnar Gerholms artikel och gjorde precis samma bedömning av den. Jag delar inte alls hans uppfattning. Jag anser att det är vårt ansvar att hitta ett sätt att förena omsorgen om människan med omsorgen om miljön. Det uttrycks i vårt partiprogram med orden: Vår uppgift är att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling, som kan förena framsteg för de mänskliga samhällena med vad människan och naturen tål. Det är detta, herr talman, som skall vara utgångspunkten för vårt arbete.
Herr talman! Jag förstår att Birgitta Dahl kämpar för det här, och det är inte lätt. Men det är ändå ofta man undrar över detta. Det är så många vackra ord. Vad hjälper konventioner, tänkte jag säga när Birgitta Dahl säger att det kommer en ny konvention om skydd för biotoper, om vi inte följer den konvention vi har skrivit på, Bernkonventionen. Enligt den skall hotade växtoch djurarters livsmiljö skyddas. Det görs ju inte när domänverket, statens egen skogsvårdare, hugger ned skog. Det skall inte tillåtas i Sverige, och ändå sker det. När det gäller resan över Canada är det naturligtvis fruktansvärt med den skövling som pågår där, men vi måste se till våra egna problem. Det är lätt att se på andras. Jag har nyligen läst en mycket fascinerande utredning om USAs naturreservat. De är ju väldiga till sin areal i jämförelse med de arealer som är avsatta i vårt land. Men det sker ändå en kontinuerlig genetisk utarmning. Inte ens de stora nationalparker och naturreservat som är avsatta i USA kan klara en kontinuerlig fortlevnad av hotade arter. Det är viktigt att vi inrättar nationalparker och naturreservat. Alla slags skydd är naturligtvis viktiga. Men det är ännu viktigare att den här skyddstanken ingår i all skogsvård. Jag tycker att miljöminister Birgitta Dahl gick förbi det här problemet litet grand. Man säger att man försöker få till stånd avtal osv., men domänverket är ju statens egen skogsvårdare, och varför inte föregå med det bästa exemplet.

Herr talman! Jag har haft många debatter under senare år med miljöministern om naturvårdsfrågor. Det märkliga är att trots att år efter år går och vi nu är framme vid 1991 så talar Birgitta Dahl om åren 76--82. Faktum är ju -- och vi har haft den här sifferexercisen så många gånger -- att socialdemokraterna sänkte de här anslagen. Det är riktigt att ni har fördubblat dem en gång. Men då tog ju Birgitta Dahl samtidigt bort ett annat anslag till miljöteknik för att få utrymme för den här fördubblingen. Detta har vi diskuterat många gånger, och det finns ingen anledning att fortsätta den diskussionen. Nu måste vi se framåt. Vilka är det som i riksdagen har drivit frågan om skydd för hotade arter? Vem är det som har talat om -- och nästan fått litet pin för det -- den vitryggiga hackspetten som exempel på behovet av ett särskilt anslag? Vilket parti är det som år efter år har reserverat sig innan det kom ett anslag till skydd för hotade arter? Jo, det är folkpartiet, och det vet Birgitta Dahl. Nu skall vi inte tala om det som har varit. Jag är inte rädd för det. Jag kan göra det, och där har jag klara papper. Nu skall vi se framåt. Naturvårdsverket har tecknat en rad avtal med Birgitta Dahls goda minne. Nu är frågan: Vad kommer att hända? Vad kommer att ske nu? Jag vill ha svar på detta. Vad kommer att ske om inte resurser kommer fram för att klara de här områdena? Svaret jag fick var att vi skulle titta på vad som hände åren 1976--1982. Jag vill ha ett konkret svar på frågan: Hur kommer Birgitta Dahl att hantera de här kontrakten nu när det inte finns pengar? Herr talman! Även om man ser vackra ord i stora sammanhang på naturvårdsområdet är det viktigt -- och det är vår uppgift -- att tränga igenom texten och se vad som ligger bakom. Vi har ingenting här i riksdagen att göra egentligen om vi inte försöker förklara och tala om det faktiska förhållandet. Jag vill inget hellre, Birgitta Dahl, än att få ta tillbaka det här orden om Birgitta Dahl för mig här i dag kan tala om hur vi skall klara upp detta. Hur skall vi klara dessa avtal? Det finns ett svenskt ordspråk som säger: Har man sagt A, måste man också säga B. Birgitta Dahl har sagt A. Hur skall Birgitta Dahl klara av att säga B?

Herr talman! Jag förstår att Lars Ernestam inte vill tala om det som har varit. Jag lade märke till att Lars Ernestam retoriskt frågade vem det är som har talat om detta och reserverat sig för det. Jo, det har folkpartiet gjort, men ni har inte skaffat fram några pengar. Det gjorde ni inte när ni satt i regeringsställning heller. Det var vi som skaffade fram pengar till skydd för hotade arter. Det var vi som höjde anslaget för inköp av urskog med 250 % för att vi skulle hinna göra det innan det var för sent. Det är naturvårdsverket som har i uppgift att förvalta de medel som ställs till dess förfogande av riksdag och regering på ett sådant sätt att de avtal som sluts håller sig inom de ramar som riksdagen har anslagit. Naturvårdsverket har slutit de här avtalen under förutsättning att de håller sig inom de ramar som finns. Varje gång den frågan har kommit upp har verket självfallet fått det beskedet. Varje myndighet har det ansvaret. Alla beslut fattas och skall fattas på den grunden. Att man på det sättet fick ett besked om att vi nu har höjt anslaget och att man skall prioritera urskogsinköpen innebär ingen rättighet att överskrida anslaget. Det finns ingen regering som kan ge en sådan rättighet -- att gå utöver vad riksdagen har givit dem i anslag för sin verksamhet -- till en myndighet. Det var ett flerårsarbete som inleddes. Den nedskärning som har gjorts i år på 20 milj.kr. av sammanlagt 500 milj.kr. är tillfällig. Frågan är sedan hur man lägger ut det här över tiden för att få pengarna att räcka. Så enkelt är det. Men jag tycker fortfarande att rätt skall vara rätt när det gäller frågan om vem som har sett till att det nu finns resurser att göra insatser som inte fanns tidigare. Till Anna Horn af Rantzien vill jag säga två saker. Det ena är att det är rätt att det finns länder som har större andel av den totala landytan som naturreservat än vi. Varför? Jo, de har ingen allemansrätt. De måste inrätta naturreservat för att människor över huvud taget skall ha någon skog att vandra i. Vi behöver inte inrätta naturreservat för att ge människor fri tillgång till naturen. Skall man få en rättvisande bild av detta skall man föra till det unika vi har tack vare allemansrätten. Det glöms ofta bort i debatten. Allemansrätten är någonting mycket fint. Till skillnad mot Staffan Westerlund, som inför EG-integrationen har sagt att vi skall inte låta andra än svenskar utnyttja allemansrätten, vill jag säga att vi skall välkomna våra grannar i Europa att, med det ansvar som följer med allemansrätten, ta del av Europas sista vildmark som finns här i Sverige. Vi har utformat information på alla de stora europeiska språken om allemansrätten för att se till att de som kommer hit inte missbrukar den. Naturligtvis skall domänverket föregå med gott exempel, även om jag anser att samma krav måste ställas på det privata skogsbruket. Det gör det ju också med domänreservaten. Jag tror att Roy Ottosson tänkte på den avverkning i Jokkmokks kommun som har varit aktuell. Där har domänverket haft en dialog med ''Steget före''. Man har gång på gång rättat sig efter de förslag och de krav som har ställts ifrån ''Steget före'' på ett bra sätt, tycker jag. Den dialogen är inte avslutad ännu. Länsstyrelsen i Norrbottens län har också rätt och skyldighet att ingripa med de beslut som kan behövas till skydd för naturen i de fall som jag tror ligger bakom Roy Ottossons interpellation till mig. Här finns möjligheter för samhället att ingripa till skydd för naturen. Domänverket har gått före genom att inrätta domänreservat. De skall naturligtvis finnas kvar inför framtiden i denna nya situation där nya krav ställs på domänverket. Vi diskuterar just nu i regeringen hur vi skall kunna garantera att så sker på ett sätt som är till fortsatt skydd för naturen.

Herr talman! Alla de beslut som gäller inköp som regeringen har fattat, har fattats efter direkt kontakt med naturvårdsverket och kontroll av att det fanns pengar kvar att betala med på kontot. När det gäller Blaikfjället, som jag antar att Lars Ernestam syftade på, innebar regeringens beslut förbud mot avverkning utan länsstyrelsens tillstånd och ett uppdrag till länsstyrelsen att följa upp beslutet.

Man går alltså igenom vilka områden som är aktuella och var de utrotningshotade arterna finns. Man har modifierat avverkningsprogrammet med hänsyn till detta. Detta arbete är ännu inte avslutat, det vill jag betona. Länsstyrelsen i detta län, och i andra län där dessa frågor är aktuella, har både en rättighet och en skyldighet att ingripa, och det är en möjlighet som de skall utnyttja. Det är regeringens, riksdagens och lagens bokstav och anda. Tillämpningen av lagen har skärpts. Det är trots allt bättre i dag även i praktisk handling än vad det var för 10 eller 20 år sedan. Allra sist vill jag säga att vi inte än är helt färdiga med den perestrojka på svenska inom naturvården som behövs för att alla parter skall ta sitt ansvar fullt ut. Vi anser att samma krav måste ställas på de areella näringarna som man sedan länge ställer på industrin, nämligen att man måste tåla de begränsningar i sin verksamhet som omsorgen om naturen, människan och miljön kräver. Det är en bit kvar att vandra på den vägen när det gäller de areella näringarna. Regeringen strävar efter att den förändringen skall ske så fort som möjligt. Men det är tusentals aktörer som måste påverkas. Det är därför mycket positivt med den utbildning och aktivitet som pågår inom själva näringen och fackföreningsrörelsen för att man skall kunna sköta dessa uppgifter bättre.

Herr talman! Margareta Persson har mycket målande beskrivit situationen för dessa kvinnor. Jag skall inte upprepa vad hon har sagt, men jag ställer mig helt bakom hennes beskrivning av hur svårt dessa kvinnor upplever sin situation. Sverige har trots allt flyttat fram sina positioner. Vi har skrivit på Haagkonventionen och Europarådskonventionen -- det gjorde vi 1989. Vi vet också att ett svenskt vårdnadsavgörande kan ha ett visst värde för utgången. Det beror alltså på hur man handlägger dessa frågor. Kostnaden för ett ombud betalas av rättshjälpsnämnd, och bortförande av barn till annat land anses som ett grovt brott. Nu senast har vi fått en tjänst på departementets rättsavdelning för att man skall kunna informera och hjälpa dessa kvinnor på ett bättre sätt. Men det finns, som Margareta Persson sade, så oerhört mycket som återstår att göra. Vi kan verka för att flera länder skriver på konventionerna. Vi kan träffa överenskommelser med fler länder som nu står utanför efter det mönster som statsrådet själv berörde, dvs. Frankrike--Algeriet. Vi kan också träffa överenskommelser med konventionsländerna om umgängesrätten. Jag tolkar statsrådets svar i dag så, att det kommer att göras en hel del från svensk sida framöver. Vi hoppas givetvis att man skall arbeta med dessa frågor med mycket stor kraft. På lagstiftningens område finns det en hel del att göra, trots vad statsrådet säger i sitt svar. Om inte domstolarnas praxis ändras, så att egenmäktighet med barn betraktas som ett grovt brott och därmed en utvisning blir möjlig, måste straffet ändras. Vi anser att detta är ett grovt brott, och man kanske i stället bör kalla gärningen för ''människorov'', varmed det genast blir en helt annan ''status'' på brottet. Visserligen är det domstolen som beslutar om det skall bli en utvisning eller inte, men det är ju väldigt viktigt vilka signaler som vi ger till domstolarna. Dessutom är ju dessa brott noggrant planerade. Folkpartiet liberalerna anser att det också behövs en säkerhetsventil för att man skall få målsägarbiträden. Det får man inte nu, eftersom detta inte betecknas som människorov, i vilket fall man får målsägarbiträde. Vi anser alltså att den säkerhetsventilen behövs så att man kan få målsägarbiträde även i dessa fall. Riksdagen krävde genom beslut i november förra året av regeringen att se över frågan om stöd till brottsoffer, dvs. för personer som råkat ut för brott utanför Sveriges gränser. Jag anser att även dessa kvinnor är en form av brottsoffer och att även deras fall bör kunna prövas när man tar upp frågan om andra brottsoffer. Det har också sedan länge föreslagits att åtal skall kunna väckas på nytt. Nu är det dags att det blir ett prejudicerande fall. För det allmänna rättsmedvetandet är det stötande att man skall kunna fortsätta att undanhålla barnen och slippa straff. Folkpartiet liberalerna har också föreslagit betydligt tydligare direktiv till socialtjänstlagen, så att socialtjänsten kan ge bättre socialt och kurativt stöd till brottsoffren. Både Margareta Persson och jag har pekat på att mycket återstår att göra på lagstiftningsområdet. Kan vi hoppas på att denna debatt har gjort statsrådet ytterligare insprirerad och intresserad av att göra allt för att dessa bortrövade barn snabbt skall kunna återbördas till vårdnadshavaren och för att praxis skall ändras, så att dessa grova brott kan medföra utvisning? Det behövs som sagt mycken och tydlig information, och det behövs kunskaper om vad det innebär för dessa kvinnor och barn. Framför allt gäller det ju kvinnor, men självfallet behövs det kunskap om vad det innebär för de män som kan bli berörda. Innehavaren av den tjänst som nu har tillsatts på departementets rättsavdelning kan göra mycket för att förbättra kunskaperna hos olika myndigheter -- det ser vi fram emot -- och för att de drabbade lätt skall kunna få veta vart de skall vända sig. Vi har också ett litet tips: Vi föreslår att det införs ett särskilt telefonnummer, lika över hela landet, dit alla brottsoffer kan vända sig och få snabb information om hur de skall bete sig i fortsättningen och vilken hjälp de kan påräkna. Slutligen vill vi gärna höra statsrådets syn på de förslag vi här har framlagt. Jag hoppas att debatten här i dag för de här frågorna flera steg framåt.

Herr talman! Jag tackar för vad utrikesministern allra sist sade. Det var nämligen det jag ville höra. Också jag begriper att man inte kan lösa alla dessa frågor på en gång med ett enda svar. Men det är nödvändigt att börja jobba och att börja nu med att ta kontakt med alla inblandade parter. Jag är tacksam för att utrikesministern har lovat att nu sätta i gång med detta arbete. Jag vill också exemplifiera vad jag sade om rättshjälpen. Det är inte bara fråga om att ge upplysning till berörda kvinnor. En kvinna som jag har mött var i Iran för ett par veckor sedan. Hon ringde hem för att fråga om hon kunde få rättshjälp till att starta en process i Iran, och hon fick ett ja till svar. Hon betalade sin advokat med tusen dollar. Väl hemkommen fick hon besked om att hon inte kunde räkna med någon rättshjälp. När det gäller frågan om svenskt medborgarskap skall man komma ihåg att männen -- det är nämligen oftast män -- för ut barnen till ett annat land, lämnar dem hos släktingar och ibland hos främmande människor, återvänder till Sverige och sedan kan bli svenska medborgare och fortsätta sitt liv här. Detta är oerhört stötande, och jag är glad att utrikesministern nu sade att han är beredd att ta kontakt med justitieministern i de här frågorna. Jag uppfattade hans svar på det sättet. Till sist vill jag vända mig till Marianne Jönsson. Jag vet av erfarenhet hur mycket det betyder när människor tar saker och ting i egna händer. Men jag tror att dessa kvinnor har varit utsatta för sådana stora svårigheter att det inte har varit så lätt att ta saken i egna händer. Jag tror därför att det är viktigt att vi hjälper till så gott vi kan. Men vår uppgift här i riksdagen just nu är att ställa krav på att statsmakterna sätter i gång och ger det stöd och den hjälp som svenska medborgare kan förvänta sig. Jag uppfattar det så att utrikesministern nu har gett ett klart och postivt besked på den punkten.
Herr talman! Även jag vill tacka statsrådet för det svar vi har fått i dag, och jag vill tolka svaret välvilligt, dvs. jag tolkar det som att statsrådet nu skyndsamt tar kontakt med socialministern och justitieministern och att han tar med sig de förslag vi har gett honom samt att han beaktar alla andra förslag som faktiskt finns. Jag har inte hunnit sätta mig in i alla detaljer i de här frågorna, men jag vet att det på olika håll pågår utredningar i vilka man så att säga även kan lägga in den fråga som gäller de här kvinnornas och männens situation. Det har, Marianne Jönsson, tidigare funnits en intresseförening för de här kvinnorna. En sådan förening blommar väl upp och försvinner sedan. Jag tror emellertid att det för dessa kvinnor är väldigt viktigt att veta att de kan vända sig till oss och att de så småningom i sina hemkommuner kommer att kunna få information om vilken hjälp de kan räkna med och hur de skall agera för att snabbt kunna få hem sina barn. Jag vill än en gång tacka statsrådet för det svar vi har fått. Vi skall noga följa vad som sker i fortsättningen.
Herr talman! Även jag vill tacka herr statsrådet för svaret. Det ligger ett stort värde i att man från svensk sida på högsta nivå och så engagerat tar sig an de här frågorna. Jag kan inte tänka mig annat än att det har en väldigt stor betydelse för de länder som är aktuella i de här tvisterna. Statsrådet gav i sitt andra inlägg inte uttryck för så optimistiska förväntningar om att konventioner och den fransk-algeriska modellen skulle vara en framkomlig väg. Med de kontakter som statsrådet nu säger sig vara beredd att ta förutsätter jag att han är beredd att arbeta med frågan. Detta är en väg att gå. Statsrådet sade vidare att man också skulle se över frågan om medborgarlagen. Detta är en fråga som också är av största vikt för det svenska rättsmedvetandet. Man bör se synnerligen allvarligt på beviljandet av medborgarskap med hänsyn till om människor så att säga har gjort sig förtjänta av det. Till Margareta Persson och Lola Björkquist vill jag säga att det viktigaste naturligtvis är de svar vi har fått och den debatt vi har haft här i dag. Vi har från statsrådet fått försäkringar om att man kommer att arbeta med frågan. Det är det allra viktigaste liksom det faktum att dessa kvinnor vet att de har stöd från medsystrar här i riksdagen som vill arbeta för de här frågorna. Men hjälp till självhjälp är ju också synnerligen viktigt i de här frågorna. Med detta, herr talman, vill jag än en gång tacka statsrådet för svaret.

Herr talman! Göran Engström har i sin interpellation ställt följande fem frågor till mig: 1. Kan statsrådet redogöra för motiven till den långa beredningstiden för framtagande av tillämpningsbestämmelser för riksdagens beslut om statsbidrag till personalkooperativa barnstugor? 3. Är regeringen beredd att ta initiativ till att det prövningsförfarande som sker i fråga om verksamheten vid personal och föräldrakooperativ skall förenklas? 4. Avser regeringen medverka till förenklade ansöknings och prövningsförfaranden vid bildandet av ekonomiska föreningar? 5. Avser regeringen medverka till förenklad tillståndsprövning i fråga om lokaler och arbetsmiljö i situationer där redan tidigare godkända lokaler överförs till annan huvudman? Jag delar interpellantens uppfattning att barnomsorgen är ett prioriterat område. Detta är också huvudskälet till att ikraftträdandet av de nya statsbidragsbestämmelserna sattes till den 1 januari 1991. Eftersom det kommunala budget och redovisningsåret sammanfaller med kalenderåret, finns det en allmän strävan mot att ändringar i olika statsbidragssystem genomförs vid kalenderårsskiften. Ändringar som görs under löpande kalenderår medför dubbelarbete såväl i kommunerna som i de statsbidragsbeviljande myndigheterna, eftersom två olika bidragssystem måste tillämpas.

Jag var medveten om att det knappast fanns praktiska förutsättningar för socialstyrelsen att hinna utfärda de närmare föreskrifterna för statsbidragsgivningen före ikraftträdandet. Jag ansåg det emellertid önskvärt att ikraftträdandetidpunkten kvarstod för att därmed möjliggöra att de personalkooperativa dagoch fritidshem som startar sin verksamhet under år 1991 skall vara berättigade till statsbidrag för detta eller del av detta kalenderår. Mitt svar på Göran Engströms andra fråga är att en normal tid för framtagande av tillämpningsföreskrifter i sådana här sammanhang är 2--3 månader. Till detta kommer att tryckeriet behöver viss tid för sitt arbete. Det är naturligtvis en fråga om prioritering i den enskilda myndigheten hur mycket resurser som kan frigöras för olika uppgifter. Samtidigt bör understrykas att det bör ställas stora krav på föreskrifternas lagenlighet och läsbarhet. Jag har emellertid ingen annan uppfattning än interpellanten om önskvärdheten av att tillämpningsföreskrifter normalt bör finnas tillgängliga när en förändring träder i kraft. Jag kan dock konstatera att socialstyrelsen påskyndat framtagningen av föreskrifterna genom att trycka en första upplaga i socialstyrelsen och därmed förkorta tryckeriprocessen. Föreskrifterna sändes ut till kommunerna den 25 mars 1991. Bestämmelserna om att en enskild person eller sammanslutning som vill starta ett hem för vård eller boende -- till vilket dag och fritidshem räknas -- skall söka tillstånd hos länsstyrelsen finns i 69 § socialtjänstlagen . Efter ansökan från Helsingborgs kommun medgavs inom ramen för frikommunsförsöket att sådant tillstånd i stället skulle kunna lämnas av vederbörande frikommun. Den nuvarande perioden för frikommunsförsöket upphör som bekant i och med utgången av innevarande år. I anslutning till detta kommer regeringen att ta ställning till om reglerna för försöksverksamheten skall ersättas av generella regler av motsvarande innebörd. Min preliminära inställning är att länsstyrelsens tillståndsgivning kan överföras till kommunerna när det gäller hem för vård eller boende i form av dag och fritidshem. Beträffande Göran Engströms fjärde fråga uppger länsstyrelsen i Stockholm att förfarandet för registrering av en ekonomisk förening tar 2--3 månader eller i vissa fall mer. Innan registreringen av den ekonomiska föreningen är fullföljd är de enskilda styrelseledamöterna personligen ekonomiskt ansvariga, vilket naturligtvis hindrar föreningen från att vidta vissa åtgärder för att starta verksamheten. Inom statsförvaltningen pågår sedan några år tillbaka ett intensivt arbete för att åstadkomma enklare och smidigare regler på olika områden. Detta översynsarbete omfattar självfallet också förfarandet i fråga om registrering av ekonomiska föreningar. Som svar på Göran Engströms femte och sista fråga vill jag redovisa att en arbetsgrupp inom regeringskansliet har haft till uppgift att kartlägga praktiska och planeringsmässiga hinder för barnomsorgsutbyggnaden. Gruppen konstaterar bl.a. att de krav som ställs på arbetsförhållandena gagnar effektivitet i verksamheten och ger möjligheter att rekrytera och behålla personal. En slutsats av gruppens arbete är att svårigheterna att hitta bra och rationella lösningar vid barnomsorgsutbyggnaden, med beaktande av de olika krav som ställs, bl.a. beror på en bristande dialog eller ett bristande förtroende mellan kommunen och de aktuella statliga myndigheterna. En förbättring i dessa avseenden kan bl.a. åstadkommas genom en förbättrad dialog i beredningen av ärendena.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengt Lindqvist för svaret på min interpellation. Det är utomordentligt formellt i sak med korrekt angivna datum för riksdagsbeslut m.m. Jag saknar ändå besked om politiska visioner och viljan inför framtiden. De hänger ju ändå samman med mina olika frågeställningar. I den delen kvarstår frågetecknen, och vi bör kanske ägna debatten åt detta. Det är ändå på sin plats med en kort historik i det här ämnet. Oppositionen har under hela 1980-talet drivit en medveten politisk linje för att göra det möjligt med fler alternativ och skapa mångfald inom barnomsorgen. Det var inte i går, utan redan 1984--1985 som de här tankarna även började att slå rot inom den socialdemokratiska ministerkretsen. Den gången skedde det i en bok där Kjell-Olof Feldt blev intervjuad och Lars Engqvist förde pennan. Debatten är inte ny, och därför har vi hela tiden känt en stor otålighet med att man inte har kommit längre. Dagen efter den allmänpolitiska debatten i februari 1990 gav statsrådet Lindqvist besked i ett interpellationssvar till Ulla Tillander om att det skulle komma ett regeringsförslag som medgav personalägda och personaldrivna daghem. Propositionen kom sedan på hösten 1990. Det har enligt min mening tagit utomordentligt lång tid att bereda och lägga fram ett förslag. Jag menar att även socialstyrelsen bör mycket väl ha känt till detaljerna i propositionen. Det står för övrigt i svaret på min interpellation att det pågår ett intensivt arbete för att förenkla den statliga förvaltningen i olika avseenden. Med den bakgrunden borde man även ha haft detta som ledstjärna i samband med beredandet och avlämnandet av denna proposition. Det anser jag att man icke har haft i regeringskansliet. Våra motiv för att föra fram alternativen är välkända numera. Mångfald, större valfrihet för föräldrarna och positiv konkurrens tror vi bidrar till en snabbare utbyggnad. Det måste ses som ett led i en aktiv utbudspolitik. Detta är för övrigt någonting som statsrådet Sahlin snart kommer att föra fram i ett senare interpellationssvar. Vi tror att det här typen av små tjänsteföretag med ett stort kundberoende är flexibla och mycket lämpliga för just den här typen av verksamhet. Vi tror också att entreprenader egentligen är lättare att kontrollera. Om de inte fyller måttet är det kanske lättare att avsluta kontrakten med dem än med många offentligt drivna verksamheter. Därför vill vi se sådana små tjänsteföretag med stort kundberoende. Låt mig så gå över till frågorna och svaren. För det första tycker jag att det är ganska märkligt att ministern på allvar har övervägt att senarelägga startdatum ett år, dvs. till januari 1992. Som jag sade har socialstyrelsen haft mycket långt tid för att förbereda detta. De detaljförändringar som skedde i socialutskottet var mycket små. Det var egentligen bara frågan om en precisering att detta verkligen är självständiga företag och därutöver följdes propositionen. Föreskrifterna kom alltså ut till kommunerna efter ett kvartal. Det är i och för sig en normal handläggningstid. Beskedet från socialministern att propositionen skulle komma, kom i februari 1990. Sedan tar det över ett år innan föreskrifterna är ute i kommunerna. Vi tycker att det är en onormalt lång handläggningstid totalt sett. När det sedan gäller handläggningen av tillståndsärendena är den i Stockholms län nio månader och i andra län sex månader som jag har uppgivit i interpellationen. Då finns det skäl att se till att det inte tar, som i det här fallet, ytterligare tre kvarts år innan en formellt beslutad reform i praktiken kan träda i kraft. Det finns därför starka skäl att göra en förändring -- och inte bara ta ett preliminärt ställningstagande som ministern anger i sitt svar -- och låta hanteringen av tillstånden flytta över från länsstyrelsen, där de ligger i dag, till kommunerna, och ge ett klart besked om att detta kommer som ett regeringsförslag. Exakt samma formulering som i interpellationssvaret kan för övrigt läsas i budgetpropositionen som rimligen bör vara skriven på hösten 1990. Det går verkligen inte fort i regeringskansliet. Jag måste tyvärr tolka detta som att det inte heller har varit den yttersta avsikten. Man borde kunna ge klara besked om att här kommer en reformering. Tillståndsgivningen när det gäller ekonomiska föreningar och bildande av enskilda daghem skall kunna flyttas från länsstyrelsen till kommunerna. Jag kräver ett klart besked i den frågan. Jag menar också att man kan förenkla förfarandet när det gäller lokaler. Det har t.ex. visat sig att man kräver en ny prövning av lokalerna även om man tidigare har bedrivit kommunal verksamhet av samma art. När det sedan övergår i en ny driftsform, till personaldrivna daghem, kräver man en förnyad inspektion. Detta är ett exempel på att man icke med kraft tar sig an rationaliserings och förenklingsarbetet inom den offentliga sektorn. Vi kräver en förändring av detta.
Herr talman! När man läser Bengt Lindqvists svar får man känslan av att Bengt Lindqvist vill gömma sig bakom administrativa turer i det här svaret och begränsa sig till det. Bengt Lindqvists svar på den första frågan behandlar ju endast departementets beredningstid efter beslutet. Det som verkligen var tidskrävande var den tid som det tog för Bengt Lindqvist att bestämma sig för att personalkooperativ och även tidigare föräldrakooperativ skulle få statsbidrag. Det var minsann många års motionerande från borgerligt håll innan Bengt Lindqvist kom till skott i den frågan. Det var också flera frågedebatter här i riksdagen innan regeringens förslag äntligen kom. Det utlovades för ganska lång tid sedan. Det är inte teknikaliteter som har varit hindret, utan regeringen. Det som hela tiden har diskuterats i svaret är ju den administrativa gången och att det är den som har försenat det hela osv. Men det viktigaste här är att diskutera vad det egentligen handlar om. Sedan ställdes även frågan om hur handläggningstiden i motsvarande situationer skulle förkortas. Bengt Lindqvist nämner inte ett ord i svaret om att det skall komma fler alternativ i framtiden om det skulle uppstå motsvarande situationer. En sak som förbryllar mig är när Bengt Lindqvist i svaret talar om hem för vård och boende dvs. HVB hem. Tillstånd för dessa kan sökas av enskilda personer hos länsstyrelsen, så är det i dag. De s.k. HVB-hemmen tar hand om barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo i sitt eget hem. Omhändertagandet kan ske frivilligt eller genom tvång. Jag vill därför fråga Bengt Lindqvist vad han menar med att kommunerna skall kunna ge tillstånd till HVB-hemmen i form av fritidshem eller daghem. I dag ger länsstyrelserna, som är tillsynsmyndighet, dessa tillstånd efter hörande av kommunerna. Det finns en hel rad kriterier som skall vara tillgodosedda för att man skall få starta ett HVB-hem. Det har mig veterligen ingenting med vanliga daghem och fritidshem att göra. Den frågan vill jag faktiskt ha svar på. Göran Engströms fråga gällde ju en helt annan sak. Den gällde hur prövningsförfarandet när det gäller personal och föräldrakooperativa daghem skall gå till i framtiden och om det skall ske förenklingar där. Kan kontentan av det här vara att Bengt Lindqvist menar att barnomsorg i framtiden skall kunna bedrivas av enskilda personer? Det här är kanske en liten öppning i det som vi har motionerat och talat så mycket om här i kammaren, nämligen att enskilda personer skall kunna bedriva barnomsorg. Har Bengt Lindqvist kommit på detta nu, och kanske förstått att det både ger fler platser och större valfrihet? Det finns en hel del att uträtta när det gäller regler för de här kooperativen. Det är ingen brist på det. Det finns inte heller någon anledning för staten att bestämma i vilken form personal och föräldrakooperativ skall bedrivas. Den frågan diskuterades ju senast här i kammaren när vi tog beslut om föräldrakooperativen. Det bör inte heller vara endast de som är delägare som får vara anställda. Dessa begränsningar gör att det blir färre idéer som blir verklighet inom området barnomsorg. Det spelar mindre roll att statsförvaltningen arbetar fram enklare regler när företagsformen ändå är så begränsad som den är. Statsrådet säger att det är svårt att finna bra lösningar vid barnomsorgsutbyggnaden och att det beror på en bristande dialog mellan kommuner och myndigheter, det står t.o.m. bristande förtroende i svaret. Jag anser att det beror på en bristande dialog eller bristande förtroende mellan familjerna och regeringspartiet. Men eftersom den här debatten, herrarna emellan åtminstone, mest har uppehållit sig vid teknikaliteter tänker kanske inte Bengt Lindqvist komma in på den frågan. Jag anser i alla fall att rubriken Barnomsorgens utbyggnad innehåller så mycket mer än alla de här administrativa turerna. Innehållet och själva framtiden är så mycket viktigare för Sveriges familjer. Men jag förstår att Bengt Lindqvist även i fortsättningen har tänkt att sitta stadigt kvar på bakhasorna och motverka varenda förändring till förnyelse och utveckling. Det kan man framför allt se av det här svaret. Jag tycker att Bengt Lindqvist har försökt att krypa bakom administrationen. Om inte Bengt Lindqvist vill svara på någon annan fråga vill jag ändå veta detta med HVB-hemmen. Vad har man för sammanblandning mellan dem och daghemmen, fritidshemmen och framför allt personalkooperativ? Det var detta frågan gällde.